Fru talman! I skatteutskottets betänkande nr 50 behandlas utöver proposition 1982/83:157 en lång rad motioner. I propositionen föreslås vissa förändringar av inkomstskattereformen, bl.a. i fråga om förfarande vid bestämmande av underlag för tilläggsbelopp. Vidare berörs frågan om den skattemässiga behandlingen av vissa stipendier samt att nästa allmänna fastighetstaxering skall flyttas fram ett år, till 1987. Skattereduktionen för fackföreningsavgifter återkommer, denna gång angående uppgiftslämnandet för att få skattereduktion för erlagd fackföreningsavgift. Till betänkandet har fogats en lång rad reservationer, och jag skall senare beröra några av dessa. Beträffande skatteavdragen bör ånyo klarläggas att begränsningen av underskottsavdragens skattemässiga värde inte, som man ofta ger sken av, berör alla, utan endast de inkomsttagare som har inkomster över ”brytpunkten”, i dagens penningvärde 116 800 kr. Det är angeläget att göra klart detta, för resonemanget förs mycket ofta som om detta är en sak som berör varenda inkomsttagare oberoende av vilken inkomst han har. Vidare finns en del kvittningsmöjligheter. Bl. a. kan inkomst av kapital upp till en nivå av 30 000 kr. kvittas mot underskott. Med hänsyn till den mycket starka ökning av underskottsavdragen som skett under de senaste åren anser jag att åtgärderna var nödvändiga dels för att begränsa en fortsatt ökning, dels för att begränsa spekulationen. Ett system som i vissa fall ger till resultat att den enskildes ekonomiska insats begränsas till 15 26 och att samhället får ta ansvar för resterande 85 20 kan inte i längden accepteras. Beträffande förfarandet vid fastställande av underlag för tilläggsbelopp har centern i motion 2377 yrkat att de uppgifter som krävs, i största möjliga utsträckning skall tas från deklarationen och beräknas automatiskt. Utskottet vill särskilt understryka att bestämmandet av UTB — även vid tillämpning av fastställelsemetoden — till mycket stor del skall ske maskinellt och att de skattskyldiga därför oftast inte kommer att behöva lämna fler uppgifter i deklarationen än de gjort hittills. Även i de fall då det för bestämmande av UTB krävs särskilda upplysningar av den skattskyldige bör uppgiftslämnandet avsevärt begränsas. Utskottet förutsätter att RSV genom olika åtgärder så långt möjligt underlättar uppgiftslämnandet. Med den skrivningen, som jag vill understryka, har skatteutskottet uttalat sig i denna viktiga fråga, och jag förutsätter att RSV vid utformningen av blanketter kommer att beakta vad som här har sagts av skatteutskottet och — som jag förmodar sker om en stund — av riksdagen. Jag övergår nu till att säga något om reservationerna. I reservation 4 påtalar vi reservanter de orimliga konsekvenser som RSV-anvisningen i fråga om räntetillägg för bil skulle leda till. Tilläggsberäkningen skall nämligen ske utan att hänsyn tas vare sig till värdeminskning eller till den skattskyldiges inkomstförhållanden och faktiska räntekostnader. Även i de fall då den skattskyldige inte haft några räntekostnader alls skall räntetillägg tas med vid fastställande av UTB. Det är lika orättvist att beräkna räntetillägget på ett värde som motsvarar 80 96 av bilens inköpspris. Knut Wachtmeister gladde sig åt att vi inom de tre partier som träffat överenskommelsen inte är överens på den här punkten. Jag beklagar att vi inte är det, men det skall ändå klart sägas ut att partierna inte har deltagit vid utformningen av tillämpningsbestämmelserna. RSV har utformat dem, och det är mot detta vi protesterar. För en person som köper en ny bil och behåller den i tio år är bestämmelsen om att 80 20 av bilens inköpspris skall ligga till grund för beräkningen av räntetillägget både orättvis och orimlig. Bestämmelsen gynnar dem som har råd att byta bil varje år, men är ett slag i ansiktet på alla dem som inte har råd till detta och också på dem som förfäktar en likvärdig behandling av alla skattskyldiga. Jag beklagar att det inte varit möjligt att komma överens på denna punkt, eftersom detta är ett förslag som är så pass orimligt att man borde ha rättat till det. Det finns inte heller någon svårighet att få fram ett vettigt underlag för beräkning av vilket belopp som skall ligga till grund, eftersom det i deklarationen alltid skall finnas en uppgift om vilket värde bilen har efter senaste årets avskrivning. I deklarationen skall den skattskyldige yrka på en avskrivning som sedan skall godkännas av taxeringsmyndigheterna, och då borde det ha varit naturligt att låta det resterande beloppet ligga till grund för beräkningen. Jag förstår inte varför man här inte har kunnat tillmötesgå våra synpunkter. Vi reservanter anser det självklart att det är bilens värde efter avskrivning som skall utgöra underlag för beräkning av räntetillägg. Frågan om fackföreningsavgifter har vi behandlat tidigare. Det är inte särskilt mycket nytt som har kommit fram sedan i höstas. Vi anser för vår del att det förslag som nu föreligger inte är acceptabelt, och därför har vi yrkat avslag på detsamma. Härtill kommer att riksdagen under hösten 1981 i enighet begärde en fullständig redovisning och kartläggning av bl.a. de konfliktbidrag som betalas ut av fackföreningar och arbetsgivarorganisationer och storleken av dessa i förhållande till de sammanlagda medlemsavgifterna. Riksdagen har uttalat att en sådan kartläggning bör äga rum innan riksdagen tar slutlig ställning till frågan om medlemsavgifternas behandling i skattehänseende. Regeringen har ännu inte tillmötesgått denna riksdagens begäran. Jag tycker att när riksdagen enhälligt begärt en sådan här kartläggning borde man, innan man skrider vidare på området, tillgodose denna begäran. Vi föreslår därför i reservation att lagen om skattereduktion för fackföreningsavgifter skall upphöra att gälla fr.o.m. den 1 januari 1984. I reservation 13 berörs frågan om skattefrihet för stipendier. Som framgår av riksskatteverkets yttrande, som fogats som bilaga till utskottsbetänkandet, är riksskatteverket mycket kritiskt mot förslaget i propositionen. Egentligen är det tillräckligt att vi reservanter hänvisar till RSV:s yttrande.

Strävan bör vara att förenkla skattelagstiftningen — inte att införa bestämmelser som kan ge ett helt annat resultat än vad som avses. Jag är förvånad över att utskottsmajoriteten inte har tagit steget fullt ut och gått emot propositionens förslag. Som framgår av utskottsbetänkandet är utskottsmajoriteten ganska tveksam i sin motivering för ett bifall. Begränsningen av lagstiftningen till två år och kravet på att man skall göra en utvärdering av bestämmelsernas tillämpning visar den tveksamhet som präglat majoriteten vid ställningstagandet. Det hade varit värdefullt om man hade följt regeln om att inte krångla till lagstiftningen och därför avvisat förslaget. I reservation nr 18 återupprepar vi reservanter kravet på bibehållande av skattereduktion för aktieutdelning och att utredningsarbetet om avskaffande av dubbelbeskattningen på aktieutdelning skall fortsätta. I reservation nr 21 berörs kapitalbeskattningen. Också här återupprepar vi kravet på att de kapitalskatteskalor som gällt t.o.m. 1982 snarast bör återinföras. Till utskottsbetänkandet har fogats två särskilda yttranden från centerns ledamöter. I det första, som gäller barnpension — en fråga som varit uppe tidigare — förutsätter vi att regeringen verkligen vidtar åtgärder för att skapa rättvisa och ekonomisk jämställdhet mellan barn som uppbär barnpension och barn till vilkas underhåll utgår underhållsbidrag eller bidragsförskott. Beträffande det andra yttrandet, som stöds också av moderaterna och folkpartiet och som berör avdrag för egenföretagarnas pensionsförsäkring, så har riksdagen behandlat denna fråga tidigare i år. Vi understryker nu som då att riksdagen redan begärt en omprövning av denna fråga. Det har skett i samförstånd mellan samtliga partier. Vi hoppas verkligen att den omprövningen snarast kommer till stånd. Som det nu är får detta avdrag göras under allmänna avdrag, vilket innebär att avdraget sker först efter det att underlag för arbetsgivaravgifter har framräknats. Detta är en orättvisa som måste rättas till, och vi förutsätter att regeringen snarast vidtar åtgärder som är nödvändiga för att egenföretagare skall behandlas på samma sätt, oberoende om företaget drivs som juridisk person eller som enskild firma. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till samtliga reservationer där centerns ledamöter förekommer och i övrigt till hemställan i betänkandet.

Fru talman! I detta betänkande från skatteutskottet behandlas ett antal olika skattefrågor. Fullföljandet av inkomstskattereformen berörs i vissa delpunkter. Den stora diskussionen om marginalskattereformen får vi emellertid inte i dag utan i samband med den avslutande debatten i riksdagen om kompletteringspropositionen och de föreslagna energiskattehöjningarna. Vi återkommer då mera i detalj — detsamma gäller vissa företagsskattefrågor.

I det nu aktuella betänkandet är det ett par saker som är speciellt anmärkningsvärda. Den ena gäller formen för fastställande av rätt till skattereduktion för fackföreningsavgift. Regeringsförslaget innebär att de fackliga organisationerna ges rätt att kollektivt på alla medlemmars vägnar yrka på sådan skattereduktion. Den enskilde skattskyldige skall bara underrättas om att ett sådant yrkande ingivits av facket. Detta står, såvitt jag kan förstå, i strid med grundläggande principer i den svenska skattelagstiftningen. Det leder också till ett antal praktiska problem. Vem är t.ex. ansvarig för eventuella felaktigheter i ett sådant yrkande? Är det facket eller den skattskyldige? Dessa frågor har vi ställt i motion 2378 och upprepat i utskottet, men oklarheten består. Nästa fråga gäller vad som händer om facket ”glömmer” att yrka på skattereduktion och den enskilde tror att så skett och han/hon följaktligen går miste om att få denna reduktion. Vore det inte i alla avseenden bättre att låta den enskilde skattskyldige framställa yrkande om skattereduktion och sedan i vanlig ordning styrka detta yrkande? Ur integritetssynpunkt vore det i varje fall definitivt en fördel. Vill verkligen socialdemokraterna medverka till att man i riksskatteverket får uppgifter på databand om alla svenska fackföreningsmedlemmar, deras medlemstid och eventuella reservationer mot beslut om kollektiv anslutning till politiskt parti? Har man inom regeringspartiet så liten känsla för de allvarliga integritetsproblem som är förknippade med denna ordning? Handläggningen när man i stor hast införde denna regel i höstas talar för att så är fallet. Införandet av skattereduktion för fackföreningsavgift får ses som en eftergift åt Landsorganisationen i samband med genomförandet av skattereformens första steg vid årsskiftet 1982-1983. I det nu aktuella betänkandet finns också en anmärkningsvärd eftergift åt LO och dess ekonomiska intressen. Det gäller förslaget om skattefrihet för stipendier i vissa fall. Vi i folkpartiet har i vår motion pekat på de konsekvenser som kan följa med denna lagändring. Det gäller risken för att man ger stipendier i stället för lön, eftersom det blir förmånligare för både arbetsgivare och arbetstagare att utnyttja möjligheten till skattefria stipendier, t.ex. för facklig verksamhet. Ett stipendium som ges för att täcka ett inkomstbortfall bör i analogi med annan skattelagstiftning vara en beskattningsbar intäkt. Denna vår kritik mot regeringsförslaget får starkt stöd i riksskatteverkets yttrande till skatteutskottet, vilket de båda tidigare talarna också påpekat. RSV hyser principiella betänkligheter av avsevärd tyngd mot förslaget ur skatterättslig synpunkt. Förslaget går stick i stäv mot senare års strävanden att förenkla, systematisera och harmoniera skattebestämmelserna. Ett problem är också — som riksskatteverket påpekar — att stipendiet kan svara mot utfört arbete så länge det inte görs för stipendiegivarens räkning. Det kan medföra att man bildar speciella studieföreningar eller studiebolag för detta ändamål. En sådan förening eller ett sådant bolag kan då få till uppgift att stå för stipendierna, medan den egentlige arbetsgivaren kommer undan löneutbetalning för det utförda arbetet och arbetstagaren/stipendiemottagaren i sin tur gör en förtjänst genom att ersättningen utbekoms som skattefritt stipendium. Hur domstolar och skattemyndigheter skall kunna stävja ett sådant missbruk förstår jag inte. Majoriteten i skatteutskottet säger på denna punkt bara att man noga måste följa tillämpningen av denna nya bestämmelse. Som den aktuella författningstexten är utformad kan, såvitt jag förstår, ganska stora ersättningsbelopp komma att bli utbetalda som skattefria stipendier på det här sättet i framtiden. Av det anförda framgår att riksskatteverket är starkt kritiskt mot förslaget. ”Dels bryter det mot principen att all ersättning för utfört arbete skall beskattas och dels kommer svåra lagtolkningsproblem att uppstå innan ny praxis hunnit utbildas på området. ——-—- Till detta kommer att lagförslaget med all sannolikhet kommer att kunna tillgodogöras av långt fler grupper än vad som förutskickas i motiveringen.” Vad säger då skatteutskottets socialdemokratiska majoritet med anledning av denna hårda kritik? Jo, i en känsla av att man ändå borde reagera i någon form föreslår nu den socialdemokratiska utskottsmajoriteten att förslaget visserligen skall genomföras redan i år, men bara gälla i två år och därefter på nytt prövas. Alltså: Förslaget är otillfredsställande dch bör därför genomföras omedelbart men utvärderas om två år. Nog är detta bakvänt! Nog vore det naturligare att man hade tagit denna teknik till intäkt för att säga att vi måste skjuta på genomförandet av förslaget, så att vi hinner granska konsekvenserna litet. Jag tycker att detta är en ovanlig uppvisning i servil följsamhet mot regeringen. Fru talman! Till sist några ord om ett gammalt folkpartikrav. Det gäller yrkandet i reservation 20 om avdragsrätt för gåvor till internationellt biståndsarbete. Den rika världens stöd till de fattiga folken och de fattiga länderna kan och bör ges på olika sätt. Ett sätt är att stimulera enskilda människor att skänka pengar till de ideella organisationer som bedriver internationell hjälpverksamhet. Jag tänker på t.ex. Röda korset, Rädda barnen och vissa av de kristna samfundens missionsarbete, men även på t.ex. Amnesty International. Dessa frivilligorganisationer med stor nationell och internationell goodwill kompletterar på ett värdefullt sätt den statliga biståndsverksamheten och förtjänar därför allt stöd. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 4, 9, 10, 11, 13, 18, 19, 20 och 21.

Fru talman! Dagens skattepolitiska debatt har kommit att hamna litet i skymundan av diskussionerna och uppgörelserna med anledning av regeringens förslag om höjda energiskatter. Den linje som socialdemokraterna och de bägge mittenpartierna är överens om vad gäller inkomstbeskattningen är enligt vår mening en arbetarfientlig linje. Att sänka skatterna för höginkomsttagarna och övervältra kostnaderna för detta på den arbetande delen av befolkningen har en fördelningspolitisk effekt som snarast är att betrakta som reaktionär. Detta sker dessutom i ett läge då merparten av de arbetande — de med inkomster under 80 000 kr. per år för heltidsarbete — erhållit väsentliga reallöneförsämringar. Vänsterpartiet kommunisternas skattepolitik är riktad åt helt motsatt håll. Vpk har i dagens betänkande från skatteutskottet en hel rad förslag som på såväl kort som lång sikt syftar till att underlätta för dessa utsatta grupper på bekostnad av dem som inte har drabbats ekonomiskt på samma sätt, dvs. vår skattepolitik, såsom den framställs i våra motioner, är radikal. Den omfördelningspolitiska linje som framförs i motionerna tjänar flertalet som arbetar för sin inkomst och är ogynnsam för spekulationsoch kapitalinkomster liksom förmögenhetsöverföringar från de fattiga till de redan rika. Skattepolitik är klasspolitik, och lönarbetarnas kamp för en bättre framtid tar sig många uttryck. Ett är att påverka statsapparaten och dess handlande så att skattepolitiken kan bli ett led i denna fördelningspolitik för utjämning av inkomstoch förmögenhetsskillnader. Därför måste också grundlinjerna i en skattepolitik för arbetarrörelsen vara att minska bördorna för lönearbetarna, barnfamiljerna och pensionärerna samt öka skatteuttaget beträffande stora inkomster och förmögenheter, bolagsoch spekulationsvinster. Den hittillsvarande utvecklingen, f. n. administrerad av en socialdemokratisk regering, går tyvärr åt motsatt håll. Möjligen börjar dock regeringen att förändra sin syn på skattepolitiken, om man nu får ta de senaste dagarnas händelse som tecken på en ny linje härvidlag. I varje fall, fru talman, kan man tillåtas framställa dessa förhoppningar. Därför är det desto mer beklagligt när man läser vad utskottet skrivit i betänkandet med anledning av våra förslag i skattefrågorna. Det bör betonas att utskottsskrivningen är en produkt från såväl socialdemokrater och moderater som de mellanliggande partierna. I betänkandet bemöts huvudparten av förslagen — alltså de mer långtgående progressiva förslagen till ändringar i det nuvarande, orättvisa skattesystemet — av utskottet med att dessa, dvs. vpk:s förslag, ”strider i betydande delar mot de målsättningar som gäller” för det omfattande utredningsarbete som påstås föreligga. Detta innebär med andra ord: En begränsning av avdragssystemet som innebär en verklig förändring av möjligheten till dess utnyttjande — inte den skrapning på ytan som den s.k. skattereformen innebär — strider mot målsättningarna. Kravet på ett slopande av det automatiskt verkande inflationsskyddet strider likaså mot dessa målsättningar. Förslaget om ett utjämnande av de kommunala ekonomiska ojämlikheterna strider även det mot dessa uttalade målsättningar. En utredning om en verklig och effektiv produktionsbeskattning skulle också, enligt utskottsbetänkandet, strida mot målsättningarna, lika väl som arbetet för att få bort momsen på maten. Att dessa förslag strider mot målsättningar som satts upp av moderaterna — dvs. den politiska högern — är förståeligt, men att ett parti med sina rötter i arbetarrörelsen också anser detta är anmärkningsvärt. Även om en del — det får man möjligen förlåta socialdemokraterna — tagits i arv efter de borgerliga borde dock tiden, nära åtta månader, ha varit tillräcklig för att ändra dessa mål om viljan funnits. Förslag som vänsterpartiet kommunisterna framför om skärpt beskattning av förmögenheter och kapitalinkomster avfärdas med att dessa nyligen ändrats. Att ändringarna inte tillnärmelsevis motsvarar den väldiga förmögenhetsöverföringen från fattiga till rika, bara under de senaste åren, berörs inte. Det finns beräkningar som visar att det skett en förmögenhetsöverföring under år 1982, på grund av inflationen, på ca 50 miljarder kronor — och detta till förmån för dem som redan har stora förmögenheter. Det förslag till skärpningar som vänsterpartiet kommunisterna fört fram motverkar en sådan förmögenhetsöverföring och borde därför ha tillstyrkts av den socialdemokratiska majoriteten i utskottet, och inte negligerats genom ett avstyrkande i några få stavelser. Fru talman!

Men först vill jag slå fast vilka grunder och principer som i stort bör gälla för en radikal skattepolitik. 1. Kamp mot de höga indirekta skatterna, särskilt momsen. I första hand måste matmomsen bort. 2. Staten måste etappvis överta kostnaderna för viktiga delar av kommunernas och landstingens verksamhet. Det kan lämpligen göras genom införandet av en progressiv statskommunal enhetsskatt, inte en progressiv kommunal enhetsskatt, som det står i utskottsbetänkandet. 3. Progressionen i skattesystemet måste skärpas genom åtgärder som innebär att höga inkomster, kapitalvinster och stora förmögenheter till fullo underkastas beskattning. Avdragssystemet måste begränsas, och de flesta avdragen slopas. Ett tak för ränteoch underskottsavdragen måste införas. Det s.k. inflationsskyddet bör avskaffas och en återgång ske till årliga justeringar på politiska grunder. 4. Kapital och kapitalvinster måste beskattas hårdare. Beskattningen av realisationsvinster måste gälla hela vinsten, även vinsten på s.k. lösöre. 5. Den direkta beskattningen av bolagsvinster måste skärpas. Ett system av produktionsbeskattning bör införas som på sikt kan avlösa större delen av skatten på arbetsinkomster. 6. Skatteflykt och skattefusk måste bekämpas hårt. En rättvis fördelningspolitik innefattar både utjämning av inkomstskillnaderna genom beskattning och utjämning av konsumtion genom olika sociala och kulturella samhällsinsatser. Lågoch mellaninkomstgrupperna måste tillförsäkras reallöneförbättringar. Den socialistiska arbetarrörelsens jämlikhetsideal och rättvisekrav måste åter bli ledstjärnor för den praktiska politiken. Så över till detaljer i motionerna. När det gäller avdragssystemet i beskattningen har, som jag redan nämnt, den ursprungliga tanken med progressiviteten i beskattningen väsentligt urholkats genom just utbredningen av avdragen. En av orsakerna är givetvis det höga ränteläge som varit under några år, men framför allt beror det på att allt fler lånar alltmer för konsumtion och medges avdrag för dessa kostnader i beskattningen. Den s.k. skattereformen har i viss mån beskurit denna avdragsrätt men inte i den utsträckning som borde ha kommit till stånd, ur både samhällsekonomisk synpunkt och rättvisesynpunkt. Underskottsavdragen har de senaste årtiondena starkt ökat. År 1955 uppgick dessa underskottsavdrag till 180 milj.kr. Till 1982, alltså knappt 30 år senare, hade dessa avdrag ökat till inte mindre än närmare 30 000 milj.kr. Den kraftigaste ökningen har skett under de senaste fem åren. Det kan inte vara riktigt att en del, med framför allt höga bruttoinkomster, skall kunna leva och konsumera på lånta fjädrar, som till största delen betalas av dem som inte lånar eller inte har möjlighet till en sådan form av konsumtion. För det är faktiskt så det förhåller sig med det utbredda avdragssystemet. Vpk vill därför komplettera den nyligen införda begränsningen med en form av tak, som innebär att en stor del av denna konsumtion fårstå för sina egna kostnader. Ett införande av ett avdragstak skulle ligga på en sådan nivå att ett normalt egnahem skulle ligga inom ramen men att egnahemsunderskott därutöver skulle fråntas rätt till avdrag. Detsamma gäller annan konsumtion på kredit såsom kreditkort, avbetalningsköp av olika slag såväl som vissa inkomsttagares lån till lyxkonsumtion. Det gäller även rätten till avdrag för privata individuella pensionsförsäkringar. I utskottsbetänkandet hävdas att det nu finns begränsningar i denna rätt och att något obehörigt utnyttjande knappast förekommer. Men det är inte i första hand detta eventuella obehöriga utnyttjande som är upphov till min motion om slopande av denna avdragsrätt. Det är helt enkelt så att denna utnyttjas av höginkomsttagare för att nedbringa den totala skatten. Inte för ett i lagens mening obehörigt utnyttjande. De ekonomiska fördelarna med pensionsförsäkringarna är många. Höginkomsttagare tillgodogör sig fullt avdrag, dvs. fullt marginalskatteutnyttjande, då dessa premier inte behandlas som underskottsavdrag med den värdebegränsning till ca 50 20 som skattereformen innebär. Dessutom är den förmögenhetsuppbyggnad som sker genom pensionsförsäkringar inte beskattad som förmögenhet liksom de ränteinkomster som kommer försäkringstagarna till del. 1981 beslutade den borgerliga majoriteten att ta bort rätten till avdrag för arbetsresor vad gäller de första 1000 kronorna. Att detta enbart, eller huvudsakligen, var riktat mot vanliga arbetare står helt klart. F. ö. var detta det enda ingrepp, eller den enda inskränkning, som jag kan erinra mig, som de borgerliga föreslog eller genomförde vad beträffar avdragssystemet. De genomförde andra lättnader, men dessa gynnade enbart aktiespekulanter och/eller höginkomsttagare. Därför borde den socialdemokratiska majoriteten i utskottet inte ha gått emot förslaget att frågan om återinförande av den här rätten skall ses över. Socialdemokraterna, liksom vi från vänsterpartiet kommunisterna, var ju emot denna inskränkning i rätten till avdrag för arbetsresor, när borgerligheten införde den. Konsekvensen borde ha bjudit att man stått fast vid ståndpunkten att denna rätt skall återinföras. En av de förmåner som de borgerliga införde och som skulle tjäna spekulanter och högre inkomsttagare var det s.k. skattesparandet. Skattefördelarna inom detta system har sedan valet också minskats, men kvarstår likafullt. Vänsterpartiet kommunisterna anser denna form av sparande vara osolidarisk, då den innebär att samhället avstår skattemedel för att subventionera sådant här sparande. Därför föreslår vänsterpartiet kommunisterna att denna rätt skall slopas fr.o.m. den 1 januari 1984. Vad gäller vårt förslag att omsättningsskatten på handel med aktier skall slopas kan det konstateras att detta inte har rönt samma gensvar i det nu föreliggande betänkandet som i ett kommande betänkande från skatteutskottet, nämligen det som skall behandlas på torsdag i nästa vecka och som upptar energiskatterna som den stora frågan. I det föreliggande betänkandet avfärdas vårt förslag mycket kort och koncist, medan man redovisar en annorlunda och något mera positiv syn i det kommande betänkandet. Orsaken till att vi anser att man bör införa omsättningsskatt på handeln med aktier är bl.a. att det varit en mycket kraftig ökning av börshandeln. Aldrig tidigare i Stockholmsbörsens historia har aktier köpts och sålts i sådana mängder och till så höga kurser som under 1982, enligt Veckans Affärer. Sammanlagt uppgick omsättningen i fjol till ungefär 29 000 milj.kr., jämfört med 18 580 milj.kr. 1981 — en ökning med 56,4 90. Även detta innebär ett rekord. Det är sådana här rekordsiffror på börsen som man kan notera samtidigt som arbetslösheten starkt ökat i Sverige. Därför menar vi från vänsterpartiet kommunisternas sida att en omsättningsskatt på 10 20 på handeln med aktier borde införas, för att även kunna läggas till grund för en arbetslöshetsbekämpande politik. I dagens debatt har de tre borgerliga partierna samfällt gjort kraftiga attacker i framför allt en eller, rättare sagt, två frågor. Det gäller de frågor som har att göra med rätten till fackligt medlemskap. Man har först och främst attackerat avdragsrätten för fackliga medlemsavgifter och för det andra den skattebefrielse för fackliga stipendier som föreslås i betänkandet. De här attackerna från borgerligheten ligger självfallet helt i linje med dessa partiers ideologiska grundsyn: Inga rättigheter, eller i vart fall så få som möjligt, för fackligt medlemskap, men väl alla tänkbara rättigheter när det gäller aktieägare o. d. samt, för att ta ett konkret exempel, i fråga om avgifter för medlemskap i arbetsgivarorganisationer. Här går utan tvivel — och det är i och för sig skönt att kunna konstatera detta — en klar skiljelinje mellan borgerligheten och dess mer eller mindre sofistikerade högerideologi å ena sidan och arbetarrörelsens båda partier och deras uppfattning å den andra. Att de borgerliga partierna sedan anför formalia som argument för att de här förslagen, de här rättigheterna när det gäller fackligt medlemskap, inte skall godkännas är ju bara ett bevis på att ni är fega. Ni vågar inte säga rent ut vad det gäller — att det är de här rättigheterna för dem som är medlemmar i facket som ni inte vill gå med på. Det är alltså dessa rättigheter som ni är motståndare till, men ni anför formalia. Det hade varit ärligare i en debatt som denna om ni sagt rent ut, men en sådan ärlighet och öppenhet är kanske inte vad man kan förvänta. Fru talman! Slutligen skall jag citera Gustaf Fröding. I veckans nummer av Ny Dag finns en artikel om Gustaf Fröding som skattedebattör.

Fru talman! Dessa ord av Gustaf Fröding för 90 år sedan kan även gälla för dagens skattedebatt.

Fru talman! I det betänkande från skatteutskottet som nu föreligger behandlas dels förslaget i proposition 1982/83:157 och därmed sammanhängande motioner om följdlagstiftning till inkomstskattereformen, m.m., dels motioner från den allmänna motionstiden i näraliggande frågor. Moderaterna och vänsterpartiet kommunisterna har från olika utgångspunkter aldrig accepterat de båda huvudkomponenterna i skatteomläggningen 1982. Dessa komponenter är dels sänkningar av marginalskatterna, dels en begränsning av underskottsavdragens värde. Dessa båda komponenter skulle knappast ha kunnat genomföras var för sig, utan måste genomföras tillsammans. Historien bakom marginalskattereformen och underskottsavdragsbegränsningen var ju att vi under 1970-talet fick en mycket stark stegring av marginalskatterna, främst på grund av kommunalskattehöjningar. Man kan räkna med att skatteprogressionen steg med i runda tal 10 96 inte bara för höginkomsttagare utan även för mellaninkomsttagare. Detta var man enligt vår uppfattning tvungen att göra någonting åt. En sådan marginalskattestegring kunde inte få fortsätta. Höginkomsttagarna men även mellaninkomsttagarna kompenserade sig i mycket hög grad just för dessa marginalskattestegringar genom att de dels skaffade sig underskottsavdrag, dels fick ökade underskottsavdrag genom räntenivåns stegring. Dessa två problem tillsammans gick att lösa på en gång. Genom en kombination av åtgärder begränsade vi underskottsavdragens värde och tog bort de värsta utslagen av marginalskattehöjningarna. Detta måste vi ha klart för oss beträffande skattereformen. Nu angriper moderaterna den ena komponenten, medan vpk angriper den andra. När nu moderaterna i reservation 1 vill återinföra avdragens fulla värde, betyder det att de egentligen vill riva sönder hela skatteomläggningen. Det vill dock inte en stor majoritet av riksdagen. Det enda som står öppet i överenskommelsen mellan folkpartiet, centern och socialdemokraterna är frågan om löneutrymmet i årets lönerörelse läggs på rätt plats — om inte kan skalorna justeras. Med det sagda, fru talman, ber jag att få yrka avslag på reservationerna 1 och 2. Frågan om ytterligare insatser bör göras mot otillbörliga underskottsavdrag har hänskjutits till företagsskattekommittén, som också kommer att ta upp frågan. I reservation 3 behandlas de tillägg som skall påföras de företagare som har tillgångar i rörelsen, vilka används för privat bruk men vilkas räntor påförts rörelsen och i sin helhet blivit avdragsgilla oberoende av underskottsavdragsbegränsningen. Det gäller i första hand bilen. För att inte de som ordnat det för sig på det sättet skall komma i bättre läge än de som har bokfört dessa skulder såsom privata eller de som är löntagare — och som alltid måste få tillägg — måste tillägg göras för de företagare som har inkomster över dens.k. brytpunkten och som har fört sådana här räntor på rörelsen. Samma principiella resonemang kan föras i fråga om bostäderna vid lantbruket, där lånen bokförs såsom skuld i rörelsen och räntan dras av som omkostnad fullt ut. Likaså är det orimligt att subventionerade lån i övrigt, som ju egentligen är en löneförmån, inte skulle påverka underskottsavdragen. Självklart kan invändningar resas mot de tekniska beräkningssätt som skall komma till användning när det gäller att få fram tilläggsbeloppets storlek oberoende av det sätt som valts. I propositionen föreslås ett schabloniserat förfarande, som inte tar hänsyn till vare sig bilens tillstånd eller belåningsgrad. Vid valet mellan en enkel metod, som är lätt tillämplig men som inte ger millimeterrättvisa, och en svårare metod med risk för tvister men med större möjlighet till individuell anpassning har propositionen liksom utskottsmajoriteten valt den förstnämnda metoden. Det rör sig heller inte om några jättelika belopp, och möjligheten finns ju dessutom att ta ut bilen ur företaget om den privata användningen är så stor. Det finns ju egentligen ingen rimlig anledning till att en bil skall stå såsom ett företagsinventarium, om den i första hand används för privat bruk. Tycker man att tilläggsbeloppet blir galet, har man möjligheten att ta bilen ur rörelsen och bokföra den såsom privat tillgång. Då drabbas man ju inte av detta tillägg, om man nu tycker att det är otillbörligt. För att förenkla också förfarandet med tilläggsbelopp för subventionerade räntor föreslår utskottsmajoriteten att småbelopp under 100 kr. plockas bort ur hanteringen. Vi anser att det är en kraftig förenkling av hela hanteringen. Vi motsätter oss dock att man skall ta bort mera avsevärda belopp, vilket moderaterna har motionerat om. Vi motsätter oss också ett kvittningsförfarande mellan makar, vilket ytterligare skulle krångla till reglerna och ibland också gynna dem som för att komma undan skatt har delat upp förmåner och ränteutgifter mellan sig på visst sätt. Fru talman! Jag ber att få yrka avslag på reservationerna 3-7. En särskild fråga gäller hur reglerna om ackumulerad inkomst skall tillämpas, när man i framtiden får skatten uppdelad i ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Det förslag som nu framläggs om att skatteberäkningen skall göras på ett genomsnitt av de tre senaste årens inkomster och tilläggsbelopp tycker utskottet är en enkel regel, som är lätt att tillämpa, varför utskottet tillstyrker den och följaktligen också avstyrker reservation 8. Inte heller det som föreslås i den reservationen ger millimeterrättvisa. De frågor som tas upp i reservationerna 9, 10, 11 och 13 och som rör skattereduktion för fackföreningsavgifter och skattefrihet för stipendier kommer att behandlas av Anita Johansson i ett senare anförande. I fråga om nya grunder för fastighetstaxeringen menar utskottet att man bör avvakta fastighetstaxeringskommitténs översyn av bl.a. rullande fastighetstaxeringar, innan man begär en ny översyn och nya regler. Med detta yrkar jag avslag på reservation 12. I reservation 15 begär moderaterna frihet för makar att dela upp den gemensamma inkomsten i en rörelse helt valfritt. Reservanterna talar om att sambeskattning sker av arbetsinkomster, vilket ju ingalunda är fallet om man arbetar över 400 timmar per år. Kommer man över den gränsen, utgår ju marknadsmässig lön till den medhjälpande maken. Om alla begränsningsregler upphävs, skapas förutsättningar för en uppdelning som leder till skatteflykt. Redan upphävandet av den s.k. 1/3-regeln skapade stora kontrollproblem i fråga om uppdelningen, men att gå så långt som moderaterna vill är att öppna dörrarna för skatteflykt på vid gavel. Skattemyndigheterna har i många år framställt önskemål om ett schablonavdrag för löntagare för att slippa det tidsödande arbete som en granskning av småavdrag innebär. Det är också mot denna bakgrund man skall se det schablonavdrag på 1000 kr. som nu genomförts. Ett slopande av detta avdrag, eller en nedskärning till 500 kr. som moderaterna vill, skulle vara ett steg tillbaka. Motiveringen att en del blir överkompenserade måste väga ganska lätt när man betänker beloppets ringa storlek och de förenklade taxeringsrutiner som det här blir fråga om. Jag yrkar alltså avslag också på reservation 16. Tommy Franzéns krav på återinförande av rätten till avdrag för första tusenlappen vad gäller resekostnader kan utskottet heller inte gå med på, främst av statsfinansiella skäl. Av fördelningspolitiska skäl vore utskottsmajoriteten naturligtvis beredd att gå med på det. Om man dessutom jämför med vissa andra inkomster som under borgerlig . tid gjorts skattefria, blir talet om överkompensation kanske litet märkligt. Den vägrade avdragsrätten för första tusenlappen av kostnaderna för arbetsresor måste väl också vara ett avsteg från den rätta kompensationsgraden. Utskottet ser positivt på sparstimulerande åtgärder, men då skall det vara fråga om ett verkligt nysparande. Detta gäller också det bostadssparande som föreslås i motion 1734, men utskottet vill ändå inte tillstyrka motionen. Anledningen härtill är att man inom finansdepartementet håller på att utarbeta ett omfattande program för att stimulera hushållens sparande, och det programmet bör avvaktas. Likaså har bostadskommittén i uppdrag att se över vilka sparstimulanser som kan vara behövliga på bostadssektorn. Utskottsmajoriteten anser att kritik kan anföras mot de yrkanden som ställs om att återinföra skattereduktionen för aktieutdelningar. Det kan knappast sägas att den skattereduktionen gynnade sparandet i någon nämnvärd grad. Den gav bara en lindrigare beskattning av aktieutdelningar som endast i begränsad omfattning var resultatet av nysparande. Samtidigt var åtgärden ett försök att på litet längre sikt totalt avskaffa dubbelbeskattningen även vad beträffar utdelning på aktier i de börsnoterade företagen. Då utskottsmajoriteten har en något annorlunda uppfattning på den här punkten, ber jag att få yrka avslag på reservationerna 17-19. Jag yrkar också avslag på reservation 20 om särskilda skattelättnader för gåvor till internationellt bistånd. Anledningen härtill är av principiell natur. Det bör vara samhället som avgör vart skattemedel skall gå och inte den enskilde skattebetalaren, vilket ju i praktiken skulle bli fallet om Björn Molins yrkande bifölls. Till slut några ord om kapitalbeskattningen och reservation 21. Skärpningen av kapitalskatterna i fjol måste ses som en åtgärd i syfte att också grupper med större förmögenheter måste bidra till att klara ut landets trassliga ekonomiska situation. Vi har under en följd av år haft sjunkande realinkomster hos det arbetande folket. Det måste därför vara fördelningspolitiskt rimligt att även förmögenhetsägare får bidra. Jag tror dock inte att det vore lyckligt att ligga kvar med den höga kapitalbeskattningen, när andra grupper åter kan höja sina reala inkomster. Å andra sidan tror jag att det finns mycken annan omfördelning att göra av kapitalskatterna för att få dem mera rättvisa. Man kan inte gå så långt som vpk vill, nämligen att införa en kapitalbeskattning som innebär att det blir betydligt lönsammare att dölja sin förmögenhet och inte få någon avkastning på den än att betala förmögenhetsskatt. Tommy Franzén har under överläggningen tagit upp ett mera principiellt resonemang, men jag tänker inte gå in på det. I stället tänkte jag något beröra de yrkanden som Tommy Franzén ställde. Vi har i utskottet inte varit alltför utförliga när det gällt att behandla motionerna. Därför skall jag något kommentera dem. Reglerna för reavinster på fastigheter har nyligen skärpts, och uppskovsreglerna är föremål för utredning. Utskottet anser att vi bör avvakta för att se vad detta leder till innan man ändrar reglerna ytterligare. När det gäller pensionsförsäkringspremier har man försökt få likformighet mellan dem som själva betalar in sin pensionsförsäkringspremie, dvs. egenföretagare, och dem för vilka arbetsgivaren betalar in den. Om alla arbetsgivare medges rätt att dra av pensionsförsäkringspremier och uppskjuta beskattningen till en senare tid, måste också egenföretagare få samma möjlighet. Vi har i utskottet försökt att få en likformighet mellan vad löntagarna har rätt att göra avdrag för och vad en egenföretagare får. Tommy Franzén kanske tycker att vi har gått litet för långt när vi tillåter alla att få ett litet avdrag för pensionsförsäkringspremier, utöver det som i dag regleras i avtal osv. Man tycker att det skall finnas viss marginal och att det måste gynna sparandet. Men om nu alla människor, även löntagare, har rätt att skjuta över en liten del av sin inkomst till en bättre pension, måste det innebära ett gynnande av sparandet. När det gäller aktieskatterna skulle 10 96 skatt på omsättningen på börsen enligt vår uppfattning helt slå ihjäl börshandeln. Jag är inte säker på att det skulle gynna sysselsättningen i landet. Man måste hela tiden göra en avvägning mellan fördelningspolitiken — där anser jag att Tommy Franzén i stort sett har rätt — och vad vissa skatteåtgärder innebär ur sysselsättningssynpunkt och ur den synpunkten att landet måste klara sin industriella utveckling. Då tror vi att en aktieskatt på 10 90 skulle absolut slå ihjäl börshandeln och inte vara nyttig. Dessutom vet vi att det finns tekniska problem förknippade med detta. Om man nu vill ha en skatt på aktier är det inte bara vinstaktier som drabbas. Var finns då avdragsrätten för de förluster som kan uppstå när man säljer aktier? Det blir ytterligare en förlust genom den föreslagna skatten på 10 96. Därför säger vi att det inte går att kombinera detta med den övriga skattepolitiken, om man vill klara den industriella utvecklingen i landet. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan i dess helhet.

Fru talman! Vi har tidigare haft omfattande debatter här i kammaren om skatteuppgörelsen, varför jag skall begränsa mig till några påpekanden. Erik Wärnberg säger att vi vill ha marginalskattesänkningar, men vi vill inte angripa underskottsavdragen som folk har skaffat sig — som Erik Wärnberg uttryckte det. För drygt två år sedan fanns det ett gemensamt borgerligt förslag till marginalskattesänkningar. Men underskottsavdragen gäller ju som bekant till övervägande del villaräntor. De har nått mycket stora belopp. Detta, som Erik Wärnberg mycket riktigt sade, beror på kraftigt höjda räntor. De otillbörliga underskottsavdrag som kan finnas ville vi angripa och utreda. Det var den utredningen som lades på is, vilket vi protesterade mot. Frågan skall nu; enligt Erik Wärnberg, tas upp i annat sammanhang. Erik Wärnberg säger att en uppdelning mellan makar enligt moderat modell skulle leda till skatteflykt. Det är ett rätt häpnadsväckande påstående. Om en familj gör en skatteplanering kallas det för skatteflykt. Det visar med all önskvärd tydlighet att vi måste reformera familjebeskattningen — något som vi moderater har krävt flertaliga gånger. De övriga frågor som Erik Wärnberg tog upp visar också tydligt hur krångligt skattesystemet blir när man begränsar rätten till underskottsavdrag. Erik Wärnberg säger att vi moderater vill riva upp skatteuppgörelsen. Visst, det är riktigt. Vi vill göra det därför att den är orättfärdig och dessutom oerhört krånglig. Framtiden kommer säkert att visa att vi får rätt.

Fru talman! Jag vill slå fast att centern står kvar vid den överenskommelse som träffades om skatterna. Det är så självklart att jag inte betonade det i mitt första inlägg, men eftersom frågan nu har kommit upp vill jag deklarera att det är helt klart att vi står fast vid den överenskommelse som träffades mellan centern, folkpartiet och socialdemokraterna. I sitt inlägg sade Erik Wärnberg att man när det gäller räntetillägg för bil har valt en enkel metod som dock inte ger millimeterrättvisa. Det är klart att man skall eftersträva en enkel metod, men här finns det faktiskt ett utarbetat underlag för en metod som kan ge rättvisa, nämligen att man går på det värde som bilen har efter avskrivningar. Underlaget finns där, och då kan jag inte förstå varför man skall välja en schablonregel, som otvivelaktigt ger ett direkt orättvist resultat — därest man inte har möjlighet att byta bil varje år. Jag kan inte tänka mig att socialdemokraterna eftersträvar att gynna just den grupp som har denna möjlighet. Erik Wärnberg sade också att det inte rör sig om så stora belopp. En bil kostar i dag i det närmaste 60 000 kr. 80 20 av det är 48 000 kr. 12 96 på det leder fram till en räntekostnad på 5 760 kr. Om vi säger att hälften av kostnaden skall läggas på den privata sidan, kan vi konstatera att det inte är ett så litet belopp. Ta bilen ur företaget! säger Erik Wärnberg. Det är klart att man kan göra det. Jag har ändå bedömt det vara bättre att man har bilen i företaget. Då får man en fullständig redovisning av kostnaderna och ett betydligt fastare underlag för bildeklarationen. Det borde vara angeläget att försöka bibehålla det systemet. I sitt svar till Tommy Franzén om pensionsförsäkringen sade Erik Wärnberg att det gäller att försöka få fram likformiga regler. Jag noterar detta, och jag hoppas att det är en utgångspunkt även när det gäller egenföretagarna och att Erik Wärnberg kommer att medverka till att vi får en regel för dem som är likvärdig, oberoende av vilken form de bedriver sin rörelse i. Det kan inte vara riktigt att egenföretagarna, som i dag, först skall betala arbetsgivaravgifter på de medel som de sedan använder för att betala en privat pensionsförsäkring. Till sist en fråga till Erik Wärnberg: Kommer man inte från regeringens sida att göra något med anledning av riksdagens begäran om en kartläggning och redovisning av konfliktbidragen från de fackliga organisationerna? Om man gjorde en sådan utredning, skulle vi kanske kunna dämpa de motsättningar som finns om avdragsrätten för fackföreningsavgifter. Därför vill jag ställa frågan: Kommer det att ske någonting på denna punkt, eller anser regeringen att den inte skall effektuera riksdagens beslut?

Fru talman! Låt mig börja med att yrka bifall till samtliga vpk-yrkanden, så att jag inte glömmer det, vilket jag gjorde förra gången. Det blev — glädjande nog, höll jag på att säga — så pass mycket som föranledde debatt mellan mig och Erik Wärnberg att jag får utnyttja bägge replikerna för att komma igenom det hela. Jag vill först ta upp det som också Erik Wärnberg började med, nämligen frågan om skatteöverenskommelsen. När Erik Wärnberg säger att vi från vänsterpartiet kommunisterna nu vill förändra och riva upp den, är det en sanning med modifikation. Det är inte bara nu vi vill att denna skatteöverenskommelse skall rivas upp, utan det har vi velat hela tiden. Vi har aldrig accepterat den eller velat acceptera den typ av skattelindring som Erik Wärnberg klart och tydligt redogjorde för, nämligen en marginalskattesänkning för höginkomsttagarna. Vi tycker nämligen inte att det finns skäl att höginkomsttagarna också skall få dessa väsentliga lättnader i marginalskatterna, samtidigt som det framför allt har gjorts väsentliga reallönesänkningar och bl.a. blivit ett ökat skattetryck för lågoch normalinkomsttagarna. Det finns anledning att titta litet på vad detta egentligen innebär. Det var så att statskassan skulle minskas med drygt 11 miljarder kronor genom denna marginalskattesänkning. Det kompenseras med drygt 2 miljarder kronor för värdet av begränsningen av avdragen, som det också här har redogjorts för. Men det är väl ändå en ganska liten förändring av avdragen i förhållande till marginalskattesänkningen, med utgångspunkt från de argument som Erik Wärnberg här använde, nämligen att höginkomsttagarna kompenserar sig för marginalskattehöjningarna. Jag tror faktiskt inte för ett ögonblick att höginkomsttagarna kommer att sluta att kompensera sig för skatter, oavsett om det är höga eller låga marginalskatter. Jag tror inte att de kommer att låta bli möjligheten att utnyttja avdragssystemet så länge det är ekonomiskt lönsamt. Och med den utformning det har i dag så är det utan tvivel i allra högsta grad lönsamt. Jag får återkomma i nästa replik med resten.

Fru talman!

Då skulle man verkligen, enligt mitt sätt att se, öppna möjligheter till skatteflykt. Den sambeskattning av makars förmögenheter som vi har i dag är till för att undvika överflyttning från den ena maken till den andra. Om det inte inträffar någonting i sak, är en sådan överflyttning någonting som man måste ingripa emot. Det är på det sättet jag har sett detta. När det gäller makars fördelning av inkomsterna i en rörelse, är i alla fall dessa 400 timmar någon form av begränsning, som gör att man har en viss kontroll. Och detta att man har sagt att det för den medhjälpande maken skall vara en ersättning enligt marknadsmässiga löneprinciper är ändå en spärr. I dag vill moderaterna upphäva allt detta och låta makarna fördela precis hur de vill emellan sig. De skall kunna flytta inkomsterna efter hur det lönar sig bäst ur skattesynpunkt. Detta kan inte vara rimligt. Jag vill sedan återkomma till frågan om bilens värde och det fall Stig Josefson tog fram. Jag skulle vilja fråga: Om den bil det är fråga om till 50 2 används i privat körning, varför skall den då betraktas som inventarium i rörelsen? Om man tycker att räntetillägget blir för stort kan man ju lika lätt gå den motsatta vägen. Jag kan ange för taxeringsmyndigheterna att det är fråga om min privata bil, bevisa att jag använder den i min rörelse och sedan göra avdrag för detta. Är det inte lika bra som att gå den andra vägen och låta allting redovisas via rörelsen? Jag kanske kör bara 10 96 i rörelsen, men som Stig Josefson lägger fram det skall bilen ändå tas upp som inventarium i rörelsen. Det finns en lösning på det hela genom det framlagda förslaget, och nog är det en enkel metod som föreslås. Dessutom går det inte att göra som Stig Josefson förespråkar, att bara gå på det bokförda värdet. Då skulle taxeringsmyndigheten behöva gå in och kontrollera om det bokförda värdet i realiteten motsvarar det verkliga värdet eller om man också där gjort någon form av nedskrivning som måste granskas. Det är detta som blir så krångligt.

Fru talman! När det gäller skatteplanering makar emellan och skatteflykt vill jag bara i korthet erinra Erik Wärnberg om vad som hände Kjell-Olof Feldt för ett par månader sedan, när han i TV talade om att en uppdelning av villaräntorna inom en familj betraktades som skatteflykt.

Fru talman! Jag svarade Erik Wärnberg redan i mitt förra inlägg på hans fråga om det inte var bättre att ta upp bilen som privat egendom i stället för som en del i rörelsen. Jag anser för min del att det ur taxeringssynpunkt och ur kontrollsynpunkt är betydligt bättre att redovisa bilen i rörelsen. Då får taxeringsmyndigheten ett fullständigt material för att kunna göra en kontroll. Avskrivningar skall ju godkännas vid taxeringen, och på grundval av det belopp som redovisats för bilens värde kan man fastställa värdet efter avskrivning. Jag tror inte att det skulle bli några svårigheter, utan man skulle få ett betydligt rättvisare system om man gick den vägen. Erik Wärnberg svarade inte på mina två andra frågor, men jag hoppas ändå att han tillvaratar möjligheterna att rätta till de orimligheter som jag påpekade. Till sist vill jag säga att jag blir bekymrad när man beträffande underskottsavdragen jämt och ständigt talar om dem som om begränsningarna drabbade varenda en av vårt lands inkomsttagare. Varför inte någon gång tala om vilka det gäller?

Fru talman! Låt mig säga ytterligare några ord beträffande frågan om den statliga beskattningen. Den progressiva delen av beskattningen är ju den utjämnande delen i skattesystemet. Men den utjämnande effekten har väsentligt minskat och urlakats. År 1976 utgjorde den progressiva delen av beskattningen 29 96. Med utgångspunkt från vad som står i budgetpropositionen kan den offentliga sektorns skatteinkomster i år beräknas uppgå till endast ungefär 17 Jo. Det innebär att det blir en väsentlig urlakning av progressiviteten, och till detta har skatteöverenskommelsen bidragit. När det gäller reseavdragen sade Erik Wärnberg att man inte kunde acceptera förslaget om att slopa den begränsning som avser de första 1000 kronorna. Han hänvisade till statsfinansiella skäl. Det är bara att konstatera attinnan socialdemokraterna kom i regeringsställning hade det gått bra, men sedan man satt sig på regeringstaburetterna använder man samma argument som borgerligheten. Beträffande vårt förslag om förmögenhetsbeskattningen menar Erik Wärnberg att man inte får införa regler som gör det lönsammare att inte tala om vilka förmögenheter man har. Det är ju ett horribelt resonemang, för även med den nuvarande förmögenhetsbeskattningen och med den tidigare, som var ännu lindrigare, är det ju i så fall lika lönande att inte tala om vilka förmögenheter man har för att därmed komma ifrån beskattning. Det argumentet var ett mycket dåligt argument. Jag hinner tyvärr inte gå in på realisationsvinstbeskattningen, eftersom den frågan är ganska omfattande. Jag vill bara konstatera att de beskattningsregler som genomfördes för en del år sedan inte tillnärmelsevis var vad man borde ha genomfört. När det gäller pensionsförsäkringspremierna är det på det viset att det för löntagarna — till skillnad mot vad som gäller för egenföretagarna — finns ett tak. Erik Wärnberg anförde ju att pensionsförsäkringspremier är till för att få likformighet mellan egenföretagare och dem som får sin pension inbetald av arbetsgivare. Det finns ju ett tak, 7,5 gånger basbeloppet, när det gäller ATP-systemet. Något sådant tak finns inte, såvitt jag vet, när det gäller pensionsförsäkringspremierna. Men det väsentliga är — och det tycker jag att man skall hålla i minnet — de oerhört stora skattelättnader som man, oavsett om man är företagare eller anställd, har möjlighet att få genom det här pensionsförsäkringssystemet. Jag gjorde en rundringning till några försäkringsbolag i går, och samtliga sade att man hade en väldig hausse i försäljningen av just pensionsförsäkringar på grund av att det efter den nya skatteöverenskommelsen var så skattemässigt lönsamt med sådana försäkringar.

Fru talman! Knut Wachtmeister erinrade mig om Kjell-Olof Feldts uttalande i samband med att vi antog generalklausulen. Jag vill hålla med om att det var rätt olyckligt att säga att s.k. skatteplanering mellan makar skulle kunna inrymmas under generalklausulen som skatteflykt. Kjell-Olof Feldt tog ju så småningom avstånd från det uttalandet. Men jag tycker inte att det är bra att man utan vidare skall kunna göra en sådan här uppdelning mellan makar. Jag tycker att det inte skulle vara ur vägen att lagstiftningsvägen försöka göra något åt det. Detta säger jag som min personliga uppfattning, och som representant för utskottsmajoriteten vill jag säga att vi nog inte har någonting emot att man försöker begränsa den möjlighet som i dag finns i det här avseendet. Till Tommy Franzén skulle jag vilja säga att vi gick emot frågan om tusenlappen när det gäller reseavdraget, och i det läget hade vi täckning för vår ståndpunkt även statsfinansiellt. Sedan dess är vi där vi är, och vi har nu dessa avdragsbestämmelser. Vi kan inte lastas för den politik som förts tidigare. I dag har vi inget utrymme för att öka detta avdrag utan att öka budgetunderskottet. Därför kan vi inte göra någonting åt detta avdrag. I förmögenhetsskattefrågan menar jag att om vi har en förmögenhetsskatt som är så stor att den vanliga avkastningen på det kapital man har på banken, inte täcker förmögenhetsskatten på det kapitalet, då är det något fel i just den förmögenhetsbeskattningen. Då är det ju mer lönsamt att gräva ner sina pengar än att ta den vanliga bankräntan. Dit kommer man om man följer kommunisternas förslag. När det gäller pensionsförsäkringspremierna så finns det begränsningar även för egenföretagarna. Det finns däremot knappast någon begränsning för löntagarna. Om en arbetsgivare vill träffa något slags avtal med en löntagare om att skjuta upp lönen och ta ut den i form av en pensionsförsäkring, så är det möjligt. Begränsningarna i det avseendet är i varje fall inte hårdare för löntagarna än för egenföretagarna eller vice versa. Vi försöker här få likformighet. Alla har emellertid en liten avsättningsmöjlighet därutöver, som är till för att gynna sparandet litet extra.

Fru talman! I skatteutskottets betänkande 50 behandlas återigen avdraget för viss del av fackföreningsavgifter samt stipendier. Dessa två frågor kommer jag att beröra. Avdraget för fackföreningsavgifter behandlades här i kammaren den 16 december förra året. I det ursprungliga lagförslaget var tanken att den skattskyldige själv skulle bevisa att avgift erlagts. Vi i majoriteten i skatteutskottet ansåg att man så långt som möjligt skulle förenkla handläggningen av den stora mängd uppgifter som det gäller här. Man borde sträva efter andra lösningar än sådana som innebar att den skattskyldige själv skulle bevisa sin fackföreningsavgift. Fru talman! Det nu framlagda förslaget innebär att den skattskyldige får möjlighet att begära skattereduktion antingen genom sin organisation eller genom egen ansökan till lokal skattemyndighet. Ansökan genom organisationer skall ske hos riksskatteverket senast den 15 juni taxeringsåret eller, om uppgifterna lämnas via ADB, senast den 31 augusti samma år. Sista tidpunkten för egen ansökan har fastställts till den 30 september taxeringsåret. Medlemmarna skall givetvis informeras av sin organisation senast den 15 april. Fru talman! Samtliga borgerliga partier har yrkat avslag på propositionen i denna del. Som skäl för att lagstiftningen skall upphävas åberopar samtliga borgerliga talesmän här i kammaren bl.a. att skattereduktionen kan betraktas som ytterligare ett statsbidrag till fackföreningarnas verksamhet.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 Yrkandet att regeringen skall ge riksdagen en fyllig belysning av frågor som gäller arbetstagarnas och arbetsgivarnas fackliga avgifter och konfliktersättningar överensstämmer med den framställning som riksdagen på skatteutskottets hemställan gjorde hos regeringen i november 1981. Det skedde emellertid i ett läge då någon lagstiftning om skattereduktion för fackföreningsavgift ännu inte fanns. Numera har den i motionen aktualiserade frågan kommit i ett delvis annat läge. En belysning av den art som motionärerna avser bör enligt vår mening i varje fall kunna anstå i avvaktan på närmare erfarenhet av den nya lagstiftningen. Vi avstyrker därför detta yrkande. Fru talman! Låt mig så gå över till beskattningen av vissa stipendier. Det är en detalj i vårt skattesystem, men likväl en fråga om en angelägen lagändring. I proposition 1982/83:157 föreslås att skattefriheten för stipendier utvidgas något, så att den även kommer att omfatta stipendier för deltagande i fackliga kurser. Det har gjorts gällande att denna skattefrihet skulle utnyttjas så att fackföreningsrörelsen skulle kunna lämna sina förtroendevalda skattefria ersättningar och därmed göra stora vinster på det allmännas bekostnad. Det har också sagts att lagändringen skulle strida mot olika principer och ge upphov till ett avsevärt antal rättstvister. Jag vill då, fru talman, kort beröra bakgrunden till det aktuella förslaget. Sedan länge har stipendier inte räknats som en skattepliktig inkomst. En uttrycklig bestämmelse därom finns i kommunalskattelagen. Denna ger emellertid ingen precis vägledning. Vad som skall förstås med ett stipendium har därför många gånger fått avgöras i rättstvister. Nu har vi fått vissa normer, fastän rättsläget knappast kan betecknas som helt klart. En förutsättning för skattefrihet har varit att ett stipendium inte utgjort ersättning för utfört arbete och att beloppet inte utbetalats av t.ex. arbetsgivaren. I många fall har det varit enkelt att fastställa om förutsättningarna varit uppfyllda. Tveksamma fall har dock förekommit. Under senare tid har emellertid en skärpning i rättstillämpningen skett, och det gäller i huvudsak stipendier för deltagande i fackliga kurser. En avgörande faktor vid den skattemässiga bedömningen i dessa fall var om stipendiemottagaren innehade ett förtroendeuppdrag inom fackföreningsrörelsen. I så fall blev Det är mot denna bakgrund, fru talman, man har att se regeringsförslaget, som syftar till att ge de fackliga stipendierna en mer enhetlig och rättvisare behandling. Den nyss nämnda skärpningen ledde till en osäkerhet, eftersom man i framtiden skulle bli tvungen att dra en gräns mellan kurser av facklig karaktär och sådana som var kunskapshöjande i största allmänhet. Vidare ledde den nya tillämpningen i praktiken till att det inte sällan kunde blir mer eller mindre en tillfällighet som fick avgöra om ett stipendium skulle inkomstbeskattas eller vara skattefritt. Beträffande stipendier för deltagande i fackliga kurser skulle det avgörande alltså vara om mottagaren hunnit bli vald till ett mindre förtroendeuppdrag eller inte. Enligt de nya reglerna skall en sådan omständighet inte längre vara avgörande för om beskattning skall ske. Det måste nämligen för många ha tett sig ganska gåtfullt att ett stipendium av förevarande slag skulle inkomstbeskattas bara för att mottagaren har ett förtroendeuppdrag, som ger ingen inkomst alls eller kanske några hundralappar om året i ersättning. Meningen med de nya reglerna är att möjliggöra kursdeltagande även för sådana anställda som inte har rätt till ledighet för studier med bibehållen lön. Att sådana löntagare skulle kunna få en viss ekonomisk kompensation från någon annan än arbetsgivaren eller denne närstående utan skatteeffekter framstår som ganska rimligt. De nya reglerna innebär inte alls någon mer genomgripande förändring i förhållande till dagsläget och innefattar inte heller några nya principer. Liksom hittills skall ersättningar som utbetalas till anställda eller som utgör ersättning för utförda prestationer beskattas som vanlig inkomst. De nya bestämmelserna berör alltså över huvud taget inte, Knut Wachtmeister, de anställda inom fackföreningsrörelsen eller sådana fall där t.ex. en ersättning utgår för att mottagaren skall hålla ett föredrag eller liknande på någon kurs. Den enda nyheten är att ett fackligt förtroendeuppdrag inte skall utesluta skattefrihet. Det kan naturligtvis tänkas att den nya lagstiftningen kan komma att ge upphov till vissa gränsdragningsproblem. Jag tror nu inte att detta blir någon större sak — problemet finns redan f. ö. —- och dessutom vill jag framhålla att den effekten får man så gott som alltid när regler ändras. Det är alltså inget specifikt för det här fallet, fru talman. De nya bestämmelserna är skrivna med sikte främst på stipendier för deltagande i fackliga kurser. Detta hindrar givetvis inte att de även skall kunna tillämpas för andra slag av stipendier, som kan utges av organisationer utanför fackföreningsrörelsen. Jag vill då understryka att det skall vara fråga om seriösa kurser. Ersättningen skall också ha den tidigare angivna karaktären — utgöra ett bidrag för att möjliggöra kursdeltagandet. Som vi i skatteutskottet har konstaterat kan det tyvärr inte uteslutas att reglerna kan komma att användas på ett inte avsett sätt. Av denna anledning har också utskottet ändrat propositionsförslaget, så att reglerna till att börja med får tillämpas under en tvåårsperiod. Vunna erfarenheter får därefter utvärderas. Fru talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan och alltså avslag på reservationerna.
Fru talman! Anita Johansson säger att kartläggningen och redovisningen av de konfliktbidrag som betalas ut av fackföreningar och arbetsgivarorganisationer kan anstå till dess att man har sett hur skattereduktionen för fackföreningsavgift verkar. Jag förstår inte riktigt logiken i detta. Det var faktiskt ett enigt skatteutskott som för ett och ett halvt år sedan begärde en fullständig sådan redovisning, och riksdagen beslöt i enlighet därmed. Riksdagen sade också att man borde göra en sådan kartläggning innan man tar slutgiltig ställning i fråga om medlemsavgifternas behandling i skattehänseende. Det var alltså ett mycket svagt försvar. Jag skulle vilja ställa ett par frågor till Anita Johansson. Den första gäller integriteten när det gäller fackföreningsavgifter. Jag sade i mitt inledningsanförande att det var rätt häpnadsväckande att den socialdemokratiska majoriteten när det gäller integritetsfrågan säger att de som det gäller helt enkelt har möjlighet att avstå från skattereduktion. Det är häpnadsväckande att det när det gäller skattereduktion skall kosta 480 kr. att skydda integriteten. Anser Anita Johansson att detta är tillfredsställande? Jag ställde i mitt inledningsanförande en fråga om stipendierna. Utskottsmajoriteten säger att riksskatteverket efter två år skall utvärdera den saken. Jag återupprepar min fråga: Hur kan riksskatteverket utvärdera en skattefrihet när det inte förekommer några kontrolluppgifter från arbetsgivarens sida och när det inte i stipendiemottagarens deklaration förekommer någon uppgift om en inkomst, eftersom den är skattefri?

Fru talman! Får jag ställa ett par frågor till utskottets företrädare, som nu försvarar systemet att de fackliga organisationerna kollektivt skall kunna lämna uppgifter om erlagda medlemsavgifter som skall kunna föranleda skattereduktion: Vem är ansvarig för dessa uppgifter? Har de fackliga organisationerna härmed uppgiftsskyldighet, med det åtföljande ansvar som lagstiftningen anger? Betyder det att det är de fackliga organisationerna som tar ansvar för eventuella felaktigheter i uppgifterna som kan leda till att skattereduktionen blir för stor eller för liten? Har man på det viset befriat den enskilde fackföreningsmedlemmen från att i sin egenskap av skattskyldig ansvara för detta? Frågan kan ställas varför man gör just fackföreningsavgifter avdragsgilla. Jag har sagt några gånger att jag tror att man har fullgjort ett beställningsarbete från LO. Mycket av det som Anita Johansson sade bekräftade mitt intryck att det är på det viset. Det gäller också de fackliga stipendierna där den ursprungliga motiveringen i propositionen var att man, precis som Anita Johansson sade i sitt anförande, ville gynna de fackföreningsmedlemmar som icke med nu gällande lagstiftning har rätt till ledighet utan löneavdrag för att delta i fackliga kurser. Det var precis dem som man avsåg. Om man ville ge en möjlighet att täcka det inkomstbortfall som en fackföreningsmedlem som deltar i en facklig kurs får om han inte har rätt till bibehållen lön, borde väl, i analogi med detta, stipendiet också bli en beskattningsbar intäkt. Om man säger att avsikten är att kompensera för bortfall av en inkomst som blir beskattad, vore väl det naturliga att det stipendium som utgör kompensationen också blir beskattningsbart. Anita Johansson sade egentligen ingenting om den utomordentligt hårda kritik som det ansvariga ämbetsverket, riksskatteverket, har framfört. Man får väl ändå säga att det är mycket ovanligt att en statlig myndighet använder så kraftiga ord i sin kritik av ett regeringsförslag som riksskatteverket har gjort. Men icke ett ord om detta från utskottets talesman.

Fru talman! Bara helt kort. Frågan om den skattemässiga behandlingen av fackföreningsavgifter har varit föremål för en hel rad utredningar under en följd av år. Behandlingen av medlemsavgifter har varit förmånligare för arbetsgivarorganisationerna och deras medlemmar än för fackföreningarna. Fru talman! Så länge det gäller avdrag som gynnar kapitalägare och besuttna människor i samhället, blir det ett enhälligt och rungande nej från de borgerliga ledamöterna här i kammaren. Ni talar om integritet när det gäller fackföreningarna. Vi tycker att ni sysslar med petitesser. Folk på riksskattesverket, som vi har talat med, är övertygat om att det i praktiken kommer att gå bra att genomföra denna ordning. Vi själva är övertygade om att riksskatteverket kommer att klara uppföljningen i fråga om stipendierna.
Fru talman! Det är häpnadsväckande att Anita Johansson i en integritetsfråga, som har behandlats och ventilerats på många håll och ansetts som mycket allvarlig, säger att det rör sig om petitesser. Är det då också en petitess när skatteutskottets majoritet säger att den som är orolig för sin integritet kan avstå från detta skatteavdrag? Det är märkligt. Svaret på min andra fråga var i stort sett goddag yxskaft. Beträffande utvärderingen säger Anita Johansson bara att hon är säker på att riksskatteverket klarar den frågan. Jag rekommenderar Anita Johansson att ringa upp riksskatteverket och tala om för tjänstemän där hur de skall göra en utvärdering utan tillgång till kontrolluppgifter på erhållna stipendier. Några uppgifter därom kommer ju inte heller att finnas i stipendiemottagarnas deklarationer.
Fru talman! Jag tycker det var oförsiktigt av Anita Johansson att säga att de borgerliga, så fort det gäller begränsningar i avdragsrätten som har betydelse för dem här i samhället som har det bättre ställt, aldrig ställer upp. Vad både Anita Johanssons och mitt parti har varit med om är just en betydande avdragsbegränsning, som berör dessa grupper. Det skadar inte att tänka sig för innan man framför synpunkter av det slag som vi just har fått lyssna till. Vad sedan gäller relationen mellan avdragsrätt för avgifter till fackförbunden och arbetsgivarnas avgifter till sina medlemsorganisationer, har vi ställt oss bakom riksdagsbeslutet om att denna relation skall ses över. Jag tycker det finns skäl att uppnå likställighet på detta område. I mitt tidigare anförande frågade jag vad som motiverade en skattereduktion just beträffande medlemsavgiften till fackliga organisationer men inte i fråga om avgiften till andra medlemsorganisationer. Jag tycker fortfarande att utskottets talesman går förbi hela problematiken om fackförbundens ansvar som uppgiftslämnare när det gäller de medlemsavgifter som ligger till grund för den här skattereduktionen.

Risksskatteverket påpekar att man med den nya bestämmelsen helt kan kringgå den principen. Riksskatteverket säger också att det finns stora risker för att det här får en vidare applikation. Det är frågor som vi har ställt i utskottet och kammaren, men som vi inte får svar på.

Fru talman! Med anledning av mitt påpekande att man inte skulle utöka möjligheten till uppdelning av inkomster bland familjemedlemmar frågade Bo Lundgren mig om det innebar att skatteutskottets socialdemokratiska ledamöter nu skulle komma att ta ett initiativ för att ändra på nuvarande lagstiftning. På den frågan kan jag svara nej. Vårt klara ställningstagande är emellertid att de generösa regler som i dag gäller inte skall utvecklas på andra områden. Det är därför som vi i dag säger nej till att använda samma regler på UTB, vilket moderaterna vill. Det är mitt svar på den frågan. Beträffande frågan om stödet till familjerna, som jag inte bemötte i mitt första anförande, vill reservanterna bakom reservation 14, om jag har förstått dem rätt, få till stånd en ny stor utredning för att särskilt utreda ett speciellt regelkomplex av skatter just för barnfamiljerna. Det skulle kunna lösa barnfamiljernas problem när det gäller höginkomsttagare med stora skatter. Utskottsmajoriteten är helt på det klara med att familjer med många barn i dag har en mycket besvärlig situation, även om inkomsten är hög. Men situationen blir åtskilligt besvärligare, om inkomsten är låg. Därför har utskottsmajoriteten avsiktligt förfäktat att ett fullgott stöd till barnfamiljer aldrig kan skapas enbart över skatterna. Ett bättre sätt, som även skyddar dem med mycket låga inkomster, är att fortsätta på den inslagna vägen, vilket exempelvis betyder högre barnbidrag i takt med ett större antal barn. Den vägen anser utskottsmajoriteten att man bör gå. Eftersom regeringen nu har aviserat en samlad bearbetning av de många olika utredningsförslag som har framlagts på det familjeekonomiska området, anser utskottet att man inte skall börja om från början igen utan avvakta denna bearbetning. Därför avstyrker jag reservationen. Det var ett par frågor som jag tidigare inte hann besvara. Stig Josefson frågade om vi från utskottsmajoriteten när det gäller pensionsförsäkringen var beredda att se till att de olika underlagen för socialförsäkringsavgiften blir likställda med vad som gäller för löntagare. Den utredning som i dag pågår om dens.k.

Men staketmodellen skall även lösa problemet när det går åt motsatt håll, vilket också sker ibland, då egenföretagaren undgår att betala arbetsgivaravgifter, eftersom de generösa nedoch avskrivningsregler som i dag finns för företag medför att han kan skjuta sin inkomst framför sig i många år och kanske inte ens tar ut den inom rörelsen utan på annat sätt i slutskedet. Också det problemet skall lösas genom den s.k. staketmodellen. Jag kanske inte borde lägga mig i frågan om stipendierna, men jag vill ändå till Björn Molin säga att skattereduktionen inte är begränsad till stipendier för fackliga kurser. Skattereduktionen gäller alla motsvarande stipendier. Jag är nästan säker på att skattefriheten i dag redan finns för andra stipendier. Det är bara några få som inte har denna skattefrihet och dit hör de fackliga organisationerna i första hand.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

Vi vill från vår sida inte gå med på att återinföra de gamla barnavdragen i beskattningen, utan vi vill använda ett system där man ger samma stöd åt flerbarnsfamiljerna, oavsett om de har låga eller höga inkomster. Vi har samma intresse och samma insikt om att flerbarnsfamiljerna i dag är en klämd grupp. Men vi tycker att de flerbarnsfamiljer som har de sämsta inkomsterna är mera klämda än de som har de högsta inkomsterna.

Fru talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande nr 26 behandlas vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen. Vi moderater är ense med utskottsmajoriteten utom på en punkt. Det gäller ställningstagandet till ett förslag i motionen 1081, som behandlas i betänkandet. Där föreslås en ökad valfrihet mellan offentligt vårdutbud och privat vård.

Även långvarigt sjuka — och inte minst de — har olika önskemål och behov som gör mångfald i vårdutbudet önskvärd. Den ”vårdpeng” som i dessa fall betalas ut från sjukförsäkringen — 45 kr. per dygn — täcker endast en mycket liten del av de verkliga kostnaderna för vården, som vid landstingsdrivna sjukhem uppgår till ungefär 500 kr. om dygnet. Återstoden betalas medelst landstingsskattemedel. Även om vården vid enskilda sjukhem normalt endast kostar ungefär hälften så mycket, kan ytterst få patienter betala återstoden av vårdkostnaden själva. De enskilda sjukhem som finns blir på så sätt helt beroende av bidrag från landstingens sida. Detta motverkar tillkomsten av nya enskilda sjukhem. Ett sätt att åstadkomma en ökad valfrihet och ett bättre resursutnyttjande vore att låta en större del av kostnaden också för sjukhemsvården betalas via sjukförsäkringen i stället för medelst landstingsskatt.” Moderaterna i utskottet har tyckt att det här förslaget är bra. Vi vill öka vårdutbudet och valfriheten. I reservation nr 2 vid det här betänkandet har vi moderater yrkat bifall till motionsförslaget. Vi menar bl.a. att vårdplatsantalet skulle kunna ökas till oförändrad kostnad för samhället, och alternativa vårdformer skulle lättare kunna prövas. Vidare skulle ortsanknuten vård i mindre enheter underlättas. Landstingen skulle också få bättre möjligheter att tillgodose den specialiserade sjukvården. Det förtjänar att upprepas att resultatet av detta förslag skulle bli oförändrad kostnad för samhället, men fler vårdplatser. Vidare skulle det alltså bli lättare att pröva alternativa vårdformer, och ortsanknuten vård i mindre enheter skulle underlättas. Landstingen skulle också, som sagt, ges större möjligheter att tillgodose den specialiserade sjukvårdens behov. Vad är det då för fel på detta förslag, kan man fråga sig. Enligt min mening är det rätt egendomligt att vi moderater står ensamma bakom förslaget om utredning. Sammantaget skulle ju förslaget leda till betydande förbättringar. Vi vill att förslaget skall utredas, och jag tycker att det är märkligt att inte alla partier har gått med på en utredning. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 2 vid socialförsäkringsutskottets betänkande nr 26.

Fru talman! Under den vecka som gått har jag ringt till kassapersonalen på några vårdcentraler för att få besked om hur bestämmelserna om hur barn kan kvalificera sig för kostnadsbefrielse enligt högkostnadsskyddet tillämpas i praktiken. Jag fick samma svar av samtliga som jag frågade. De sade: Den bestämmelsen är omöjlig att följa. Inte kan man börja fråga om barnen i en familj har samma far eller mor, när det står många i kön och hör allt som sägs. Föreskriften, som med rätta kan betecknas som genant, lyder så här: Barn som gemensamt kan kvalificera sig för kostnadsbefrielse är biologiska barn, adoptivbarn, styvbarn och fosterbarn. Förutsättningen är att föräldern eller föräldrarnas gemensamt har barnen i sin vård. För barn till personer som sammanbor och som dels har gemensamt barn, dels barn var för sig gäller att barnen i familjen gemensamt får kvalificera sig för avgiftsbefrielse. Har personerna barn var för sig, men saknar gemensamt barn, gäller inte samfällt högkostnadsskydd för barnen. I klartext innehåller denna skrivning, att om en man och en kvinna sammanbor och har var sitt barn med sig i boet, räknas barnen enbart som tillhörande samma familj, om mannen och kvinnan även har ett barn tillsammans. Det förefaller ytterst svårt att med bibehållande sekretess i ett väntrum klara ut vilka barn som omfattas av det familjebaserade högkostnadsskyddet. Regler och bestämmelser som är konstruerade så, att de i praktiken inte kan tillämpas har nämligen redan avskaffat sig själva. Men då sådana förordningar alldeles undergräver tilltron till och respekten för förordningar bör de också formellt avskaffas. Enligt utskottets skrivning skall barnens familjetillhörighet klaras ut i samband med pensionskommitténs betänkande SOU 1981:61. Men enligt vpk:s mening är väl ändå detta en något överdriven formalism. Riksdagen borde ju omedelbart kunna enas om att alla barn i en familj skall räknas till samma familj då det gäller ett gemensamt högkostnadsskydd. Vpk:s grundinställning till patientavgifter i öppen sjukvård är att dessa helt bör slopas och kostnaden i stället betalas helt över skatten. Vi har vid en rad tillfällen redovisat våra skäl härför, och för att inte i onödan förlänga debatten hänvisar jag till tidigare vpk-uttalanden i denna fråga. Men till dess att vpk har vunnit förståelse för kravet på att helt slopa patientavgifterna är det angeläget att en översyn görs av högkostnadsskyddet, så att det fungerar bättre än vad det gör f.n. Karensbeloppet vid sjukresor chockhöjdes fr.o.m. den 1 januari 1981, från 13 kr. till 30 kr., vilket innebär en höjning med 125 20. För människor med behov av många och regelbundna behandlingar, exempelvis psoriasissjuka, njursjuka som måste ha dialys och reumatiker, har kostnadshöjningarna blivit så betungande, att människor av ekonomiska skäl tvingas avstå från nödvändig behandling. Högkostnadsskyddet borde även omfatta sjukoch behandlingsresor, såsom vi har föreslagit i vår motion 729. Krånglet med en halv stämpel för sjukvårdens behandling bör också slopas. Patienter som regelbundet behöver sjukgymnastik är en av de grupper som missgynnas av en halv stämpel. Eftersom det behövs 30 stämplar under ett år för att få avgiftsbefrielse för sjukgymnastik, hinner patienten även vid regelbunden behandling sällan utnyttja sitt högkostnadsskydd, då det är långa väntetider för sjukgymnastik. I vpk:s motion 2416 föreslås bl.a. att sjukförsäkringens läkarvårdsersättning till sjukvårdshuvudmännen bör konstrueras så, att den förebyggande, uppsökande och uppföljande sjukvården prioriteras. Sjukförsäkringens läkarvårdsersättning till sjukvårdshuvudmännen är nu konstruerad så, att den vård som kan betecknas som vård enligt löpande-bands-modellen gynnas framför den vård som verkligen syftar till att undersöka vad som är orsaken till patientens sjukdom. Det lönar sig bättre för sjukvårdshuvudmännen att läkarna hinner med många besök på en dag än att doktorn ger sig tid med patienten, även om han på så sätt kanske spar pengar åt samhället genom att patienten får rätt behandling från början och inte behöver återkomma gång på gång till sjukvården. Detta vpk-förslag avstyrks i utskottsskrivningen med motiveringen att något godkännande från riksdagen inte behövs för att överenskommelsen mellan regeringen och Landstingsförbundet om sjukvårdsersättningens storlek skall gälla, samt att ersättning vid läkarvård endast kan beviljas om vården ges på grund av sjukdom. Här måste det föreligga en missuppfattning från utskottets sida. Vårt förslag gäller inte den överenskommelse som redan fattats av parterna, utan ett uttalande av riksdagen hur den framtida läkarvårdsersättningen bör konstrueras. Detta måste väl ändå rymmas inom riksdagens kompetensområde. Då jag är medveten om att påpekanden om missuppfattningar bör ske i utskottet och inte skett den här gången, får jag återkomma till denna del av vår motion under den allmänna motionstiden. Fru talman! Jag yrkar härmed bifall till reservationerna 1 och 3 av Tommy Franzén, fogade vid socialförsäkringsutskottets betänkande 26.

Fru talman!

Det bör betonas att den totala ersättningen från sjukförsäkringen till sjukvårdshuvudmännen höjs med 427 milj.kr. till totalt 5 739 milj.kr. Med tanke på det besvärliga ekonomiska läge vi befinner oss i är det en avsevärd höjning av ersättningarna. hjälpmedel till handikappade elever i skolan och studerande i högskolan. En ny ersättning till sjukvårdshuvudmännen införs för att stimulera en snabbare utveckling mot öppna vårdformer inom psykiatrin. När det gäller en snabbare övergång från institutionsvård till öppen psykiatrisk vård skall under 1984 utvecklingsläget redovisas för socialdepartementets hälsooch sjukvårdsberedning. I reservation 1 ser vpk positivt på att övergången till öppnare vårdformer inom psykiatrin stöds med en särskild ersättning under 1984. Man kräver att detta bidrag skall permanentas för lång tid framåt. Utskottet är positivt till att underlätta övergången från sluten till öppen vård inom psykiatrin. Enligt regeringens förslag skall detta utvecklingsarbete, som jag sade förut, redovisas till socialdepartementets hälsooch sjukvårdsberedning. Utskottet anser att resultatet av dessa redovisningar bör avvaktas, innan riksdagen gör några bindande uttalanden. Helt enkelt behöver vi veta litet mer om hur omstruktureringen av den psykiatriska vården skall ske på längre sikt. Bakom reservation 2 står moderaterna. Reservationen bygger på yrkande 1i motion 1081, där det anhålls om en utredning om möjligheterna att låta en större del av vårdkostnaderna på sjukhem och sjukhus betalas via sjukförsäkringen i stället för via landstingsskatt för att, som man säger, öka patienternas valfrihet. Grundidén i motionen är självklar: Man vill öka möjligheterna att — och det med samhällets stöd — få fram fler privata sjukhem. Vi kan helt enkelt bara konstatera att det föreligger en stor ideologisk skillnad mellan oss socialdemokrater och moderaterna i uppfattningen om vem som i största möjliga utsträckning bör sköta sjukvården. En ökning av den privata vården är inte något som vi kan ställa oss bakom. Uppmuntrar man den utvecklingen, kommer resultatet på längre sikt att innebära en risk för att vårdens kvalitet avgörs av vad som finns i den egna plånboken — och det kan inte vara riktigt. Vi håller fast vid att vården skall vara likvärdig för alla. En motion i samma syfte som motion 1081 avslogs redan vid förra riksmötet. Utskottets majoritet är överens om att ett genomförande av förslaget skulle innebära en stor förändring av landstingens roll och ansvar beträffande hälsooch sjukvården. Här är det ändå landstingen som har den största kompetensen för att se till att alla ges lika vårdmöjligheter. Högkostnadsskyddet innebär att en patient som gjort 15 läkarvårdsbesök och/eller läkemedelsinköp är befriad från kostnaderna för dessa under ett år räknat från första besöket eller inköpet. Två sjukvårdande behandlingar jämställs med ett läkarbesök. För barn i samma familj finns ett gemensamt högkostnadsskydd. Reservanten anser att det gemensamma högkostnadsskyddet för barn bör innefatta alla barn i en familj oavsett om de samboende föräldrarna har gemensamma barn eller inte. Vidare vill vpk att en sjukvårdande behandling skall jämställas med ett läkarbesök och att kostnaderna för sjukresor också skall omfattas av högkostnadsskyddet. Jag förstår att det var dessa krav som Margé Ingvardsson argumenterade för. Hon var något missnöjd med utskottets behandling, men det har funnits tillfällen för vpk att ännu mer föra fram dessa frågor i yttrandena vid utskottets sammanträden. Familjetillhörighetsbegreppet inom högkostnadsskyddet är detsamma som i sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen. Nyligen har frågan om familjetillhörighetsbegreppet behandlats av riksdagen. Den proposition som då var aktuell gällde samordningsfrågor inom det socialpolitiska bidragssystemet. Avsikten är att ett ställningstagande i fråga om familjetillhörighetsbegreppet skall anstå i avvaktan på beredningen av pensionskommitténs betänkande SOU 1981:61. Vi vill alltså se resultatet av denna beredning innan vi tar ställning. Det kan vara välmotiverat. När det gäller högkostnadsskyddet för sjukresor har utskottet för kort tid sedan behandlat motioner i ämnet. Då hänvisade vi till den proposition som vi nu diskuterar. I propositionen aviseras en arbetsgrupp som skall tillsättas med anledning av sjukreseutredningens förslag om att det ekonomiska ansvaret för sjukresorna skall överföras till landstingen den 1 januari 1985. Det finns starka skäl att avvakta vad denna beredning kommer fram till. Högkostnadsskyddets utformning kommer också att beröras i samband med att riksförsäkringsverket och socialstyrelsen genomför en uppföljning och utvärdering av de olika förmånerna inom läkemedelsområdet. Här pågår således arbete på olika håll, vilket gör att det nu inte finns anledning att genomföra en översyn av högkostnadsskyddet. Ett sådant arbete pågår ju redan eller kommer snart att starta. Den begärda översynen skulle därför inte ge snabbare resultat. Motion 1818 av Margareta Winberg m.fl. har fått en välvillig behandling av utskottet. Det är här fråga om ersättning för flera sjukvårdande behandlingar per dag. Utskottet har funnit att det i och för sig inte föreligger några hinder att utge ersättning för mer än en sjukvårdande behandling per dag. Utskottet förutsätter också att man i det kommande arbetet inom socialdepartementets hälsooch sjukvårdsberedning noga uppmärksammar eventuella tendenser till styrning av vårdens innehåll på grund av försäkringsersättningens konstruktion. Därmed anser vi att motionens yrkande är tillgodosett. Med detta korta inlägg ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Lars-Åke Larssons argumentering mot förslaget i reservation 2 var litet märklig. Vi vill där öka möjligheterna att använda även privat sjukvård. Lars-Åke Larsson säger att vi vill med samhällets stöd öka möjligheterna till privat vård. Vi framhåller att det inte är fråga om några ytterligare kostnader för samhället. Det är en omfördelning vi är ute efter, från landstingsskatt till den allmänna försäkringen, så att detta i stället betalas med försäkringskostnader. Det gäller alltså en omfördelning, inte några ökade utgifter. Om vårt förslag skulle genomföras blir det på sikt billigare, bl.a. därför att de privata sjukhemmen kan drivas till lägre kostnader. Det är en ideologisk skillnad, säger Lars-Åke Larsson. Ja, det torde det förvisso vara, med de motiveringar han har. Oavsett kostnaderna, oavsett att det är dyrt att ligga på landstingens sjukvårdsinrättningar, ofta dyrare än inom den privata vården, vill Lars-Åke Larsson ändå hålla fast vid och tvinga alla människor som är sjuka att bara ha en möjlighet till sjukvård, dvs. den offentliga sjukvårdsinrättningen. Detta är verkligen en ideologi till döds, så att säga. Då bryr man sig inte om valfriheten, inte om kostnaderna, inte om ett ökat utbud för de enskilda, som de behöver ha. Då har man bara en ideologisk strävan att alla skall ha precis samma sorts vård. Valfriheten får inte ökas, som vi från moderat håll vill göra. Det blir plånboken som avgör, säger Lars-Åke Larsson, om vi moderater får igenom vårt förslag. Det är ett märkligt argument. Om man inte gör denna omfördelning som vi föreslår, blir det verkligen plånboken som avgör, därför att det är bara de som har det mycket gott ställt som har råd att ligga på de privata hemmen. Det är det vi vill ändra på.

Herr talman! När det gäller konstruktionen av reglerna för barn när det gäller att få tillhöra högkostnadsskyddet tycker jag att vi i riksdagen utan något prestigetänkande kunde vara eniga om att denna skrivning är ett olycksfall i arbetet. Det är en sådan här typisk skrivning, som har utarbetats av tjänstemän som inte vet riktigt hur det fungerar i praktiken. Det är faktiskt omöjligt att tillämpa de här reglerna i praktiken — på en vårdcentral, i ett väntrum, i kön framför en lucka. Eftersom reglerna har tillkommit, måste det ju vara med den motiveringen att de skall följas. Jag undrar om man från myndigheternas sida på något sätt har följt upp detta och hört efter hur personalen följer bestämmelsem och vad den har för synpunkter på denna. Man skall inte behöva vänta på en särskild utredning för att enas om att barni en familj tillhör samma familj, oavsett vem som är deras far eller deras mor. Jag tror inte att man kommer att missbruka detta högkostnadsskydd i någon större utsträckning, så att det finns risk för att man t.ex. släpar med sig grannens barn till doktorn för att tjäna 30 eller 40 kr. På en punkt förstod jag inte Lars-Åke Larsson, och det var när han sade att vi i utskottet skulle ha bevakat dessa frågor bättre. Högkostnadsskyddet har vi tagit upp i reservation nr 3. Beträffande ersättningen till sjukvårdshuvudmännen har vi gjort ett särskilt yttrande. Jag påpekade i mitt inlägg att vi tyvärr inte har följt upp den frågan riktigt i utskottet, men jag avstod från att göra några särskilda påpekanden och hänvisade till att jag återkommer till frågan under den allmänna motionstiden.

Herr talman! Jag vill kortfattat svara Allan Åkerlind. Jag sade i mitt inledningsanförande att moderaterna är pigga på att öka den privata delen av sjukvården i vårt land. Det är vi emot. Det är bara att klart konstatera detta. Beträffande talet om att kostnaderna blir lägre i den privata sjukvården vill jag säga att det inte gjorts några undersökningar som skulle kunna bevisa att det på lång sikt blir på det sättet. En annan fråga är om det dessutom inte är så att en utbyggnad av den privata sjukvården skulle få göras på bekostnad av kvaliteten. Det gäller ju att ge alla människor likvärdiga möjligheter till vård när sådan behövs. Det är här den stora skillnaden finns mellan oss socialdemokrater och moderaterna, och jag tror inte att jag behöver säga mer om detta. Margé Ingvardsson talade om den översyn av högkostnadsskyddets utformning som vpk har begärt. Men en sådan påskyndar inte ärendet. I utskottsbetänkandet hänvisas till de utredningar som pågår. Det är fråga om att få fram resultat snabbt, och det gör man inte genom att företa ytterligare en översyn, utan det blir kaka på kaka. Margé Ingvardsson var också inne på frågan om huruvida vpk bevakat de här frågorna i utskottet, och det är möjligt att man till en del har varit inne på dem. Men vi måste se på frågorna om familjetillhörighet och annat i ett sammanhang, och i det avseendet har det genom Margö Ingvardssons inlägg inte framkommit något nytt.
Herr talman! Lars-Åke Larsson säger att det inte finns några undersökningar som visar att det blir billigare med privat vård än med offentlig vård. Nej, det är riktigt. Men jag tror att det blir billigare, och Lars-Åke Larsson säger att man inte kan uttala sig om det. I reservation nr 2 har vi föreslagit en utredning av bl.a. detta. Om riksdagsmajoriteten skulle bifalla den reservationen får vi en utredning, och då får vi också reda på om det blir billigare.

Herr talman! Jag tänker ägna några minuter åt min motion 1818. Den tar upp ett udda, dolt, men därför inte oväsentligt problem. Problemet drabbar helt och hållet kvinnor. Det är måhända därför det är dolt. Kvinnors problem och kvinnors sjukdomar hör ju inte till de saker som man i appeller på gator och torg, i slutna sammanträdesrum eller i den här kammaren alltför ofta talar om och talar för. Det är i stället så, att med den maktstruktur vi har i vårt samhälle tenderar dessa frågor att gömmas undan, nästan förlöjligas och motarbetas. Min motion handlar om epilering, dvs. borttagande av generande hårväxt. För många fler än vad man kan ana är detta ett stort problem. Det har jag blivit varse sedan jag skrivit den här motionen och många kvinnor från olika delar av landet berättat hur de, för att exempelvis kunna stå ut med att gå till jobbet, eller för att deras barn skall acceptera att krama dem eller sitta i deras knä, har fått ge ut tusentals kronor till privat behandling, utförd av hudterapeuter. Man har nämligen inte fått sjukvårdshuvudmannen, landstinget, att anse det vara ett medicinskt problem utan enbart ett kosmetiskt, som alltså inte berättigar till ersättning från försäkringskassan. I mitt hemlandsting, Jämtlands läns landsting, har man varit föregångare på så vis att man jämställer epilering med sjukvårdande behandling, och kvinnor kan efter remiss få behandling på samma villkor som för t.ex. sjukgymnastik, alltså med en egenavgift på 15 kr. Det är bra. Men långt ifrån alla landsting betraktar, som jag sade, epilering som sjukvårdande behandling. Stockholms läns landsting gör det inte, inte heller exempelvis Värmlands läns landsting. Man löser problemet — om man över huvud taget gör det — genom fondmedel eller genom socialbidrag. Detta måste man betrakta som mycket märkligt. Många är de goda råd som läkare gett förtvivlade kvinnor som söker hjälp för sin hårväxt. Det kant.ex. låta så här: Men inte skall du vara så förtvivlad för detta — tänk på alla medelhavskvinnor, så vackra de är i sina svarta mustascher! Det är ett direkt citat från en läkare. Och det är i sanning en klen tröst i en besvärlig situation. Man snuddar nästan vid tanken att göra en spegelbild av vårt samhälle och sätta in en man som får ett liknande besked i en liknande situation. Jag skall inte göra det — bara tänka det. Och tanken blir absurd. Men att spegla verkligheten i motbild visar ofta på en absurd verklighet. För att hjälpa alla de kvinnor som i dag bor i län där landstinget inte vill ge denna hjälp, vill jag ställa följande fråga till utskottets talesman: Anser utskottet att epilering skall betraktas som sjukvårdande behandling? Jag tror att det vore bra att få ett klarläggande på den punkten. Det konkreta problem som jag redovisat i min motion handlar om att man inte kan erhålla behandling mer än en, i undantagsfall två, gånger per dag. Med de reseavstånd som finns i ett glesbygdslän blir det orimligt, allra helst som man t.ex. för att ta bort hår på överläppen måste behandla läppen vid fyra till sex behandlingstillfällen för att varje hårstrå skall vara behandlat en gång. Sedan måste varje hårstrå gås över ytterligare 5-15 gånger för att definitivt försvinna. Detta drar ut på tiden och blir ett orimligt lidande för patienten, ett lidande som skulle kunna undvikas eller åtminstone minimeras, om det hade varit möjligt att göra flera behandlingar varje dag. Det skulle dessutom minska kostnaderna både för samhället och för den enskilde. Man kan då ställa sig frågan: Varför har det blivit så här? Varför har man utecklat en praxis i Jämtlands län som är till men för patienten och står i strid med intentionerna hos oss lagstiftare? Jag vill inte klandra försäkringskassan i Östersund. Man bygger sitt handlande på vad riksförsäkringsverket sagt. Man har skickat papper till mig, bl.a. ett yttrande från en konferens som riksförsäkringsverket hållit. Där står det klart och tydligt: ”Ersättning för mer än en behandling under samma dag måste tillhöra undantagen.” Att ett centralt verk inte förmås skapa en praxis som gagnar patienterna tycker jag är märkligt. Det står ju i strid med lagstiftarnas intentioner. Jag gläds därför åt att utskottet skriver som det gör och som vi hörde Lars-Åke Larsson redogöra för i sitt anförande. Man konstaterar att det inte föreligger några formella hinder för att erhålla flera behandlingar per dag. Man konstaterar att de hinder som exempelvis försäkringskassan i Jämtland reser inte har stöd i någon författning eller anvisning. Man konstaterar slutligen — och det känns mycket bra — att ekonomiska konstruktioner inte får styra vårdens innehåll och uppläggning, en sanning som det kommer att ta lång tid att få gehör för men som är mycket viktig. I och med dessa konstateranden är jag nöjd med behandlingen av min motion och yrkar bifall till utskottets hemställan på denna punkt. Jag hoppas avslutningsvis, herr talman, att det som Lars-Åke Larsson och jag nu har sagt hörs ända in i riksförsäkringsverkets sammanträdesrum, så att man kan ändra praxis till gagn för patienterna — inte som nu till förfång för patienterna.
Herr talman! Jag har under den här utskottsbehandlingen fått lära mig ett nytt ord — epilering. Jag hade inte uppmärksammat det tidigare. Det är en viktig fråga. Jag vill hänvisa till att utskottet 1979 behandlade detta ärende. Enligt gällande bestämmelser utgår ersättning för medicinsk kosmetologisk behandling i de fall denna är ett led i behandlingen av en viss sjukdom och behandlingen utförs inom den offentliga vården eller av privatpraktiserande läkare som är ansluten till sjukförsäkringen. Det är alltså dessa regler som nu gäller. Det kan naturligtvis finnas tveksamma fall. Det är inte meningen att denna form av vård skall vara rent kosmetologisk utan man skall kunna konstatera att en sjukdom föreligger, t.ex. en psykisk sjukdom, som lätt kan vållas av sådana besvär som det här är fråga om. Vid behandlingen av ärendet 1979 inkom yttranden från Landstingsförbundet och socialstyrelsen om hur man ser på detta, och jag tror att vi kan klara det på ett ganska enkelt sätt. Men jag anser att det är olyckligt att man bedömer på olika sätt i olika delar av landstingsområdena. Jag menar att detta inte bara får vara skönhetsvård; man måste också bygga på sjukdomsbegreppet. Det är vår mening om möjligheten att få epilering, och jag tror att den möjligheten kommer att föreligga.
Herr talman! Jag är helt överens med Lars-Åke Larsson om att detta skall vara medicinskt motiverat. F. ö. vill jag tacka för svaret — jag är mycket nöjd med det.